Herr talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig dels vad jag anser måste göras för de drabbade pensionärerna, dels om jag avser att följa Nordiska rådets antagna rekommendationer och driva på för en revision av nuvarande regelverk. Frågan är ställd mot bakgrund av att det nordiska skatteavtalet ändrades med verkan från och med den 1 januari 2009. De pensionärer som avses är norska pensionärer som menar att de i samband med att de flyttat till Sverige har fått fel information från Skatteverket. De har i enlighet med de tidigare reglerna inte tagit upp sina norska pensioner till beskattning i Sverige. Detta har senare korrigerats med retroaktiva krav på skatt. Det är givetvis mycket beklagligt att beskattningen i de aktuella fallen inte blev rätt från början. Regeringen har därför tagit frågan på stort allvar och varit mån om att få en så klar bild som möjligt över vad som skett i samband med övergången till de nya reglerna. Den bild som har framkommit är att Skatteverket inte har lämnat felaktig information generellt i till exempel internt eller externt informationsmaterial. Vi vet att ett tiotal personer har vänt sig till Skatteverket med krav på skadestånd. De menar att de i sina kontakter med Skatteverket har fått felaktig information. Att avgöra huruvida det i enskilda fall har lämnats felaktig information är en fråga som måste bedömas inom ramen för rättsväsendet. Det är en ordning som följer av vår grundlag. Mot den bakgrunden ser regeringen inte att det finns någon anledning att göra ytterligare översyn av regelverket.

Herr talman! Jag har ställt interpellationen till finansministern för att försöka få svar på vad Regeringskansliet kan göra för de här pensionärerna. Det är många som har varit i kontakt med mig under de senaste två åren via mejl, telefon och möten. Det är människor från hela Sverige, och det är många fler än de tio som finansministern hänvisar till. Vi måste ha i åtanke att detta är äldre människor som kanske inte är så vana vid att använda e-post och internet. Deras krafter kanske inte räcker till för att ensamma kämpa för sin sak, och att gå den rättsliga vägen är inte det lättaste. Det är mycket som har kommit i kölvattnet av detta för de här pensionärerna: sjukdom, personlig konkurs med mera. Och det är inga rika människor som fifflar för att komma undan skatt utan helt vanliga pensionärer som vill flytta till Sverige och leva ett gott liv här. Jag vill läsa upp delar av en berättelse som jag mottagit från en berörd kvinna. Vi är ett gift par från Norge som ägde hus i Norge fram till 2011. Då sålde vi huset, betalade våra lån och köpte ett hus i Sverige för pengarna. Vi flyttade till Sverige efter att i ungefär ett helt år ha ringt till Skatteverket i Sverige men också till Skatteetaten i Norge för att reda ut vad det är som gäller. Under alla telefonsamtal får vi reda på: Ni får er pension från Norge och betalar skatt i Norge. Ni ska inte betala skatt i Sverige. Vi har ringt sju åtta gånger under året. Sommaren 2011 flyttade vi till Sverige, men vi hörde ingenting från Skatteverket förrän vi själva började ta kontakt för att höra om vi inte skulle få en inkomstdeklaration. Nej, ni ska inte lämna någon sådan, för ni beskattas i Norge, var svaret. Detta besked återkom flera gånger när kvinnan hade kontakt med Skatteverket. Nu har vi, skriver hon på slutet, en skatteskuld och sitter fast. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi är så förtvivlade. Var snälla och hjälp oss! Vi hade aldrig flyttat från Norge om vi hade fått rätt information när vi ringde till Skatteverket och frågade. Det här är ett brev som också ställdes till Nordiska rådet där hon ville ha hjälp. Jag har haft kontakt, Anders Borg, med flera personer som har hamnat i kläm. Det är Anders-Fredrik, Einar, Per, Mona och Birgit, och de berättar ungefär samma tragiska historia: De får gå från hem och hus. Kan du med handen på hjärtat säga att dessa pensionärer bara har missförstått korrekt information från Skatteverket när det rör sig om många och när det rör sig om folk som inte känner varandra från olika delar av Sverige? Frågan kan bara lösas politiskt. Så, finansministern, vad har den svenska regeringen tänkt göra för att komma till rätta med den situation som de norska pensionärerna har hamnat i och inte bara hänvisa till rättsväsendet?

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, men jag kom in här av en tillfällighet. Det här är en angelägen fråga för ett relativt litet antal människor som är starkt berörda av detta. Av den anledningen tycker jag faktiskt att frågan är för stor för att hänvisas till rättsväsendet, Anders Borg. Det är personliga tragedier på grund av fel information. Det skulle kunna gå att rätta till. Din regering, Anders Borg, har gett skatteamnesti för människor som har undanhållit skatt för svenska staten under många år. Nu ger man dem amnesti att komma tillbaka till Sverige utan att betala skatt på pengarna. Det här är peanuts i förhållande till de pengar som gått till skatteamnesti. Jag tycker att ni borde diskutera detta i regeringen. Och, Anders Borg, som finansminister har du ändå ett ansvar. Det handlar inte om några stora pengar. Men det här leder till personliga tragedier, och det ger dåligt renommé för Sverige. Både jag och Ann-Kristine är ledamöter i Nordiska rådet, och där har vi varit tydliga i frågan och tyckt att den ska lösas. Jag vädjar till finansministern att tänka över det här en gång till. Det handlar om små pengar, och det här är något som man borde kunna rätta till. Det är personliga tragedier som Ann-Kristine Johansson här har berättat om. Jag har också träffat ett antal av dessa människor, framför allt som bor i Värmland i dag, och hört hur de har blivit behandlade. Det är inte värdigt ett rättssamhälle. Sedan kan man säga att ord står mot ord. Men eftersom de troligen har rätt, att de har blivit felinformerade, borde man rätta till detta. Jag vädjar igen till finansministern: Se över det här och lös problemet! Det är småpengar i din stora budget.